Herr talman! Pyry Niemi har frågat mig när regeringen kommer att införa ett reducerat sjuklöneansvar för företagen. Jag vill inleda med att säga att jag håller med Pyry Niemi om att sjuklöneansvaret kan upplevas som betungande särskilt för de mindre företagen. Mot bakgrund av detta har regeringen i budgetpropositionen aviserat att konstruktionen av högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader ska ses över i syfte att förbättra småföretagens situation. I översynen ingår att bland annat pröva möjligheten att differentiera högkostnadsskyddet utifrån företagsstorlek.

Herr talman! Jag vill tacka näringsministern för det korta och kärnfulla svaret! Herr talman! Jag är entreprenör och företagare, och jag har varit det i mer eller mindre hela mitt yrkesliv. Jag har lärt mig att det privata företagandet är både lustfyllt och förenat med risker. Det är alltid skoj när affärerna landar rätt och intäkterna kommer in i verksamheten. Lika trist är det när det ingående penningflödet minskar och kostnaderna för företaget är för stora i relation till intäkterna. Att vara företagare är verkligen en 24:7-sysselsättning. Man tänker hela tiden på hur nästa affär ska komma in och på vilket sätt det kan vara möjligt att behålla personal eller till och med nyanställa. Den viktigaste faktorn för företaget är att det finns en affär. Möjligheten att tjäna pengar på sina produkter, tjänster eller både och är grundläggande för företagens existens. Vi pratar sällan om den delen utan koncentrerar mycket av samtalen till kostnadsdelen. Det är helt självklart att företagen inte ska ha större kostnader än att dessa täcks av intäkterna. Varje företag ska ju gå med vinst. Det är också en förutsättning för ett bra och sunt företagande. Herr talman! Många startar företag för att de vill skapa något själva, inte vara anställda. De vill styra över sin egen tid och förverkliga sina idéer. Det är en omständlig process att komma i gång, men när den väl är i gång uppstår de riktiga utmaningarna och möjligheterna. Hur ska jag få in mer intäkter? Vågar jag investera i nya kostnader, till exempel datorer? Vågar jag ta in extrapersonal eller till och med tillsvidareanställa för att kunna behålla eller ta mer marknadsandelar? Det finns alltid en rädsla för att kostnaderna ska bli för stora så att löner inte kan betalas ut till både företagaren och eventuella anställda. Det finns alltid en oro för att klara av att driva verksamheten om någon blir sjuk, fortleva när man har tappat en affär eller i väntan på nästa affär. Samtidigt som det skapas många nya jobb inom småföretagen - både under förra regeringen och den nuvarande - är omsättningen på jobb i de nyaste företagen ungefär 70 procent, medan samma omsättningshastighet i etablerade företag inom tillverkningsindustrin är 10 procent enligt forskare på Institutet för Näringslivsforskning. Det behöver inte vara dåligt att det är en omsättning på jobb. Problemet är dock följande: Om tillverkningsindustrin successivt tappar anställd personal och de nya företagarna har en stor omsättning på jobbande personal blir anställningskulturen både ryckig och nyckfull. Det måste finnas skäl till varför de nya företagen har en så stor omsättning av personal. Det kan inte bara handla om bristande möjligheter till affärer utan även andra trösklar finns. En sådan tröskel är ansvaret för sjuklönen under de två första veckornas sjukskrivning. Många företagare har så låga marginaler och slimmade organisationer att när en nyckelperson blir sjuk måste andra ta över, om det är möjligt, samtidigt som kostnaden för den anställde finns kvar. Vi socialdemokrater välkomnar utredningen som regeringen har tillsatt, men jag är inte säker på att det hinner bli någon verkstad under 2014 - om än någonsin. Vi vet att det stora partiet inom Alliansen inte alls är förtjust i den. Med det partiets motstånd riskerar ett förlag att bli både urvattnat och verkningslöst. Kan vi se någon form av sådan aktivitet kopplad till den framtida utredningen? Jag vet att näringsministern, och hennes parti, är mycket intresserad av frågan och talar sig varm för småföretagarnas villkor.
Herr talman! Jobben skapas i små och växande företag. Fyra av fem jobb de senaste åren har skapats i små och växande företag. Det är därför som regeringen arbetar med att sänka kostnaderna för just dessa jobbskapare. Jag är stolt över att investeraravdraget, tillgång till kapital i tidiga skeden, träder i kraft den 1 december. Det var ett centerförslag som nu blir verklighet. Jag är glad att vi från årsskiftet får på plats ett FoU-avdrag, ett avdrag för forskning och utveckling i små och medelstora företag. Jag är också glad att vi utreder personaloptioner, som många snabbväxande entreprenöriella bolag gärna vill se, och förbättrar beskattningen för personaloptioner. Det är en viktig del som vi aviserar i höstens budgetproposition. Jag är också glad att vi har sänkt arbetsgivaravgifter och egenavgifter och givetvis minskat regelkrånglet. Det är ett trendbrott sedan 2006 i hur regelbördan ser ut. Vi har gjort en hel del. Sammanlagt har regeringen sänkt kostnaderna med 72 miljarder kronor brutto mellan 2007 och 2013. Det räcker inte. Därför kommer regeringen att fortsätta att verka för att skapa konkurrensmässiga villkor för våra svenska företag att verka på en global marknad. Vi gillar småföretag eftersom de skapar jobben. Det är därför vi frågar Socialdemokraterna hur man som socialdemokrat, som gärna gillar att prata om jobben, kan ha en så företagsfientlig politik. Pyry Niemi säger själv att han varit företagare. Hur kan Niemi gå med på att Socialdemokraterna driver en näringspolitik som lastar på Sveriges företagare 30 miljarder i ökade skatter? Hur kan Niemi förespråka en näringspolitik, som Socialdemokraterna bedriver, som innebär att man ska genomföra månadsuppgiftslämning? I stället för en gång per år ska man, om Socialdemokraterna får bestämma, lämna uppgifter tolv gånger per år, alltså varje månad. Socialdemokraterna måste också komma ihåg att det var de som införde medfinansieringsansvaret för sjuklön under den tredje veckan. Det är något som alliansregeringen avskaffade förra mandatperioden. Det stämmer att regeringen, förutom att sänka kostnaderna i det som jag har räknat upp, vill minska sjuklönekostnaderna. Vi har i budgetpropositionen aviserat en snabbutredning om hur vi kan minska företagens kostnader för sjuklön. Vi tycker att det är viktigt. Men det är inte bara så att medarbetarna blir sjuka vecka två och är friska första veckan, så vi måste sänka kostnaderna för dessa företag även under den första veckan. Det är därför som regeringen nu snabbutreder möjligheten att se över hur vi kan minska kostnaderna för dag ett till sju, alltså den första tiden, genom ett högkostnadsskydd. Det är ett förslag som vi kommer att lägga fram under nästa år. Arbetet leds av Socialdepartementet inom Regeringskansliet. Min fråga avslutningsvis, förutom om Socialdemokraternas fientliga näringspolitik, gäller det som Niemi säger: "Varje företag ska gå med vinst." Men Socialdemokraterna vill ju förbjuda kvinnor som driver företag inom välfärdssektorn att gå med vinst. Hur förklarar Niemi detta?
Herr talman! Jag hade misstänkt att vi skulle hamna här och inte tala om andra sjuklöneveckan. Det är klart att så kan vi ha det. Jag ska ta fram några exempel på möjligheter som vi socialdemokrater ser för småföretagarna: Vi vill ha stärkt riskkapitalförsörjning för småföretagen. Vi vill att riskkapitalförsörjningen för småföretagare stärks och effektiviseras. Vi vill korta betalningstiden. Det är inte rimligt att stora företag och myndigheter använder små företag som bank genom att jobba med mycket långa betalningstider. Vi vill ha bättre fungerande patentskydd. Små företag kan ha svårt att skydda sina patent, och vi vill säkerställa bra försäkringslösningar som skyddar vid patentintrång. Vi vill ha regionala företagarförmedlingar. Sverige står inför en stor generationsväxling - det känner näringsministern till - när det gäller företagen. Många väl fungerande företag riskerar att läggas ned då ingen naturlig efterträdare finns att tillgå. Samtidigt vill vi att många unga ska bli företagare, både unga män och kvinnor. Vi föreslår att regionala företagarförmedlingar inrättas dit såväl företagare som ungdomar kan vända sig för hjälp med matchning, mentorskap och utbildning. Vi vill ha en nyföretagargaranti även vid generationsväxling och neutralitet mellan företagsformer i sjukförsäkringen. Då vänder vi tillbaka, eftersom näringsministern nu valde att byta spår en stund. Hur var det nu med restaurangmomsen? Vad var det som var ingången i det, ett generellt branschstöd? Nu vill jag återge Finanspolitiska rådets egna ord: Vi bedömer att effekterna på arbetslöshet och sysselsättning av momssänkningen är överskattade. Sänkt restaurangmoms är ett ineffektivt sätt att minska de administrativa kostnaderna. Sänkningen har karaktären av ett branschstöd. Det ökar risken för påtryckningar från andra intressegrupper. De säger också tydligt att momsen är en central intäktskälla. Konsumtionsskatten urholkas som skattebas om olika branscher och intressegrupper gynnas av reducerade skattesatser. Sammanfattningsvis säger Finanspolitiska rådet så här: Vår bedömning är att regeringens beräknade effekter på arbetslösheten och sysselsättningen av sänkt mervärdesskatt är överskattade. Teorin om optimal beskattning ger teoretiska skäl för reducerade mervärdesskattesatser på vissa varor och tjänster, men det är svårt att tillämpa teorin i verkligheten. När det gäller restaurang och cateringtjänster är vår bedömning att argumenten för reducerad skattesats är svaga. Även effekterna på strukturell arbetslöshet är sannolikt överskattade, eftersom ingen hänsyn tagits till att minimilöner kan påverkas och att sysselsättningen kan minska i andra sektorer. Den sänkta restaurangmomsen har närmast karakteriserats av ett branschstöd. Vi är inte småföretagarfientliga. Vi vill att det ska skapas jobb. Vi vill ha en bra företagskultur i Sverige, och vi har en otroligt stark ambition i det. Problemet är att regeringens snuttifiering av insatser faktiskt inte har gett effekt på massarbetslösheten i Sverige och inte heller minskat utanförskapet. Snarare har det blivit svårare att tränga sig igenom och börja jobba som företagare när man inte riktigt vet vilka regler som gäller. Jag blir lite bekymrad när jag hör att vi skulle vara småföretagarfientliga. Alla insatser krävs. Vi måste komma åt de 400 000 människor som befinner sig i utanförskap. Vi måste ge alla möjligheter. Det ska vara enkelt att starta företag. Det ska vara enkelt att kunna ingå i företagskulturen. Det tror jag att näringsministern håller med om. Men problemet är att när vi börjar rikta branschstöd till vissa utvalda branscher kommer andra intressegrupper att skjutas åt sidan och kreativiteten kanske hämmas. Det måste ges möjlighet till innovationskonst för alla företagare. Det är det som jag kan känna är en liten brist och frustration. När det gäller andra sjuklöneveckan välkomnar jag att ni tycker att man också ska titta på den första. Men den andra sjuklöneveckan är ett första riktigt stort steg. Vad säger Centerpartiet om det? Kommer ni att driva på i den frågan?
Herr talman! Det är ingen hemlighet att jag tycker att det är viktigt att minska småföretagens sjuklönekostnader. Det är också viktigt att se över antalet veckor som små företag ska bära ansvaret för sjuklönekostnaden. Det är en av de frågor som jag och Centerpartiet har drivit under lång tid. Den kampen kommer att fortsätta, men jag är väldigt glad att vi har nått det första viktiga steget, nämligen att minska kostnaderna för sjuklön under de första viktiga dagarna då de allra flesta företagare bär en tung börda. Vi tittar nu på ett högkostnadsskydd som är differentierat och ska stärka små företag. Det snabbutreds, och det ska komma ett förslag under nästa år. Det välkomnar jag, och jag är glad att även Socialdemokraterna verkar gilla den tanken. Ska vi få fler jobb i Sverige krävs det att vi satsar på de små företagen. Här har vi gjort en rad insatser, både genom att minska regelkrånglet och genom att se till att öka tillgången till kapital i framför allt tidiga skeden men också genom att sänka kostnaderna i form av egenavgifter och arbetsgivaravgifter. Vi är inte färdiga där än, för ska vi ha ett konkurrenskraftigt näringsliv som står sig i Europa och framför allt utanför Europa krävs det att vi ser till att näringslivsklimatet är stabilt och starkt. Det är därför det blir lite märkligt när man läser Socialdemokraternas budgetmotion innantill. Retoriken är jättefin. Ni gillar småföretag och har en rad satsningar på företagarförmedlingar och annat, men det ni egentligen föreslår är tredubbel arbetsgivaravgift för unga människor. Arbetsgivaravgiften för alla anställda under 23 år ska vara tre gånger så hög. Vad innebär det för ungas jobb? Jag är beredd att försvara restaurangmomsen, för restaurangbranschen är den första inkörsporten både för människor som kommer från andra länder och för unga att få ett jobb. Sänkningen av restaurangmomsen kommer att leda och har redan lett till fler jobb. Det säger branschorganisationen Visita själv. Och vi har myndigheter som nu tittar på detta. Restaurangmomsen vill ni fördubbla. En annan kreativ skatt som ni vill införa är lastbilsskatten. Ungefär 4-5 miljarder beräknas komma in av denna. Jag vet att den inte finns med i er budgetmotion, men den kommer under nästa år att finnas där. Lastbilsskatten skulle slå hårt mot skogsindustrin i Norrlands inland. Den skulle slå hårt mot alla små åkeriföretag. Det är något som Socialdemokraterna vill lasta på landets företagare. Då har jag inte tagit upp allt annat som ni vill lasta på dem, nämligen höjd bolagsskatt och delar i regeringens förslag som ni inte köper. Summa summarum: Småföretagarna mår bra av den här debatten, att vi är fler som lyfter fram villkoren, men de mår inte bra av att få kraftigt höjda kostnader med Socialdemokraternas politik. De behöver sänkta kostnader och minskat regelkrångel. Det är därför regeringen har valt att inte släppa igenom Socialdemokraternas förslag om månadsuppgiftslämning, att de ska lämna in uppgifter varje månad. Vi tycker att det är olämpligt. Det är också därför som vi säger nej till Socialdemokraternas förslag om fördubblad restaurangmoms och tredubblad arbetsgivaravgift för unga. Ni vill till exempel också riva upp vår nedsättning av egenavgifterna och göra det dyrare att vara egenföretagare. Vi tycker att det är fel väg. Avslutningsvis vill jag bara markera att vi jobbar på att sänka sjuklönekostnaderna för små företag och avser att lägga fram ett förslag under nästa år.
Herr talman! 5 1⁄2 miljard kronor kostar sänkningen av restaurangmomsen, och fortfarande har vi inte sett de totala effekterna av den. Det är ganska mycket pengar som i någon mån blir ett branschstöd. Visst, det har tillkommit nya jobb; det kan jag också understryka och hålla med om. Den utredningen får analyseras vidare. Problemet är att pengarna låses in i stället för att användas till någonting som kanske skulle kunna vara ännu mer verkningsfullt i dessa tider, för faktum kvarstår att massarbetslösheten består. Långtidsarbetslösheten för unga består och fortsätter att hålla sig på en jämn nivå. Visst kommer det in unga på arbetsmarknaden, men det är fortfarande svårt för dem att få tillträde till arbetsmarknaden. Här handlar det om småföretagarnas intresse av att nyanställa och hitta nya möjligheter för unga människor att ta sig in på arbetsmarknaden. Men när det fortfarande låses in pengar till branschstöd i verksamheter som inte tar bort de stora arbetslöshetstalen måste även regeringen komma till viss insikt och fundera på vad som är bättre åtgärder för att komma åt detta. Jag blir också lite brydd när jag hör att den andra sjuklöneveckan eventuellt ska övertas nästa år. Det nämns ingenstans i höstens budgetproposition som i princip komma att gälla resten av året. Det handlar om ungefär 1 1⁄2 miljard kronor för att ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan. Men det kanske kommer i vårpropositionen, vad vet jag? Det kanske mest bekymmersamma, näringsministern, är att trots att ni talar er varma för småföretagens villkor händer det inget på arbetsmarknaden. Omsättningstalen fortsätter vara likadana. Det försvinner människor från arbetsmarknaden, det kommer in nya och så försvinner de igen.
Herr talman! Sedan den socialistiska regeringen med Göran Persson i spetsen lämnade Rosenbad 2006 har nyföretagandet i Sverige ökat med 40 procent. Sysselsättningen har ökat med drygt 200 000 personer. Det innebär att 200 000 personer har ett jobb att gå till och en inkomst att betala sina räkningar med. Vi har dock fortfarande ett stort utanförskap och för att minska det krävs bra reformer för fler små företag runt om så att jobben växer fram. Jag konstaterar att Socialdemokraterna har fel politik. Lastbilsskatten, till exempel, som ni ihärdigt propsar på att införa i Sverige backade Frankrike från. Lastbilsskatt skulle införas i Frankrike från årsskiftet, men i går meddelade den socialdemokratiska regeringen i Frankrike att man backar från förslaget. Trycket var för hårt från fack och arbetsgivare inom bland annat åkerinäring och jordbruk. Ni har också fel politik när det gäller restaurangmomsen. Nu har till och med facket inom restaurangbranschen, med den kända socialdemokraten Ella Niia i spetsen, gått ut och sagt att halveringen av restaurangmomsen bör vara kvar. Det är mycket på grund av att svarta jobb har blivit vita, skriver hon som en anledning till att hon ställer sig bakom regeringens förslag att behålla halveringen av restaurangmomsen. Det skapar jobb till många av hennes medlemmar. Jag tackar för en bra debatt om småföretagarnas situation. Det är en angelägen debatt, för vi vill ha fler jobb i hela landet.